Fru talman! Betänkandet som vi nu ska debattera handlar om olika aspekter på läkemedelsrelaterade frågor. Det är ett så kallat motionsbetänkande med 39 motionsyrkanden som berörs.Låt mig inleda med att kort reflektera lite grann över läkemedel ur ett statligt budgetperspektiv. Av den andel av socialutskottets budgetansvar som rör hälso och sjukvården utgör hela två tredjedelar kostnaden för bidrag till den så kallade läkemedelsförmånen, som uppgår till en bra bit över 22 miljarder kronor per år. Det visar hur central läkemedelskostnaden är för statens utgifter. Denna kostnad måste det alltså hållas mycket noga koll på om man vill behålla stabila statsfinanser, och det tror jag att samtliga partier i riksdagen vill. Men när det gäller hur man sedan anser att denna kostnadskontroll bör utformas - ja, där går ofta såväl analyser som förslag isär på politisk nivå.Länge var den förhärskande men ack så enkelspåriga analysen och enda saliggörande principen att hålla tillbaka kostnadsutvecklingen för läkemedel.

Läkemedel, rätt använda, kan till exempel göra människor både friskare och mer arbetsföra och därmed hindra en destruktiv utveckling av onödiga sjukförsäkringsutgifter.

Jag vill därför passa på att yrka bifall till vår moderata reservation nr 7 i detta betänkande som berör just den frågeställningen.Fru talman! Ska man då vidare reflektera över vad som på politisk nivå varit helt avgörande beslut för att öka kvaliteten i läkemedelsanvändningen framstår för mig tveklöst den så kallade nationella läkemedelsstrategin som helt unik i sitt slag.Alliansregeringen och Sveriges Kommuner och Landsting tog tillsammans med en rad aktörer på läkemedelsområdet 2011 fram en nationell läkemedelsstrategi. Syftet med strategin är att få en nationell kraftsamling på prioriterade förbättringsområden inom läkemedelsområdet.

Uppdraget redovisas årligen i en lägesrapport. Den senaste lämnades i december 2014. Vi kan förvänta oss en ny sådan i slutet av detta år.Av handlingsplanen för 2014 i läkemedelsstrategin framgår exempelvis att Sverige under 2014 skulle börja påverka EU-kommissionen att inleda ett arbete med de beslut som etappmålet kring bland annat miljöpåverkan av läkemedel innebär.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Apoteks och läkemedelsfrågorJag är en av dem som har irrat runt och frågat efter medicin på olika apotek här i Stockholm. I dag kan det faktiskt vara lättare att få tag i snyggt nagellack än medicin på vissa apotek.Den svenska läkemedelspolitiken borde utgå från att alla människor som vistas i Sverige ska ha rätt till den medicin de behöver, bra information om hur medicinen ska användas och så vidare. Det ska vara helt oberoende av inkomst och var i landet man bor. Tillgänglighet handlar inte bara om antal apotek per invånare.Möjligheten att få tag på de läkemedel man behöver ska aldrig styras av vilket landsting man bor i eller av vilken apoteksägare man har närmast och om varan lagerhålls just där. Alla ska ha rätt till en säker och trygg läkemedelsanvändning och opartisk högkvalitativ medicinsk rådgivning av superkompetent personal, oavsett om det gäller förskrivna eller receptfria läkemedel. Så borde det vara.Jag är en ganska frisk kund för det mesta. Men tänk om man är multisjuk och inte får tag på den medicin som man är beroende av i valfrihetens Sverige och får springa runt en aning! Apotekets skyldigheter gentemot kunden regleras i dag genom en förordning som säger att kunden ska få sitt läkemedel inom 24 timmar efter att det efterfrågats. Men det räcker inte att rikta kravet enbart mot apoteken, för de är också beroende av leveranser från grossisterna. För att komma till rätta med problemet bör kravet på högst 24 timmars leveranstid vid kundbeställning av receptbelagda läkemedel lagfästas. Apoteken bör erbjuda kunden expressleverans av läkemedlet till hemmet om inte 24-timmarsregeln kan hållas, med kostnadsansvaret hos den aktör som orsakat förseningen. Då kan vi snacka om service!De reformer den förra högerregeringen gjorde var klart ideologiska. I det här fallet byggde det kanske mer på ideologi än på att värna konsumenterna. Ett av målen har i och för sig varit att förbättra tillgängligheten till apotek; det ska vara fler apotek och de ska vara öppna på lite olika tider, även sent på kvällar och så vidare. Ibland har det blivit så, men inte överallt.Det har också blivit väldigt mycket business i den här branschen. Då pratar vi om big business, inte bara småhandel. Apotekskedjor samt enskilda apotek har bytt ägare. Flera av de största affärerna har genomförts av riskkapitalbolag. Samtidigt har de små apoteken haft svårt att klara konkurrensen med de stora kedjorna. Så ser det ut i avregleringens Sverige. Några tjänar stora pengar, men har det blivit bättre och säkrare för kunden? Det kan vi fråga.Apoteken och apoteksombuden på små orter spelar en väldigt viktig roll för tillgängligheten till läkemedel i hela landet. Det handlar om allas rätt att kunna få hjälp på ett apotek. Avregleringen har inneburit att servicen på landsbygden försämrats. Det är uppenbart. Därför är det så himla bra att etableringstaket för Apoteket AB togs bort på årsstämman 2014. Det är vi väldigt glada för i Vänsterpartiet. Då kan det bli lite bättre.I dag genomför apotekskedjorna stora nedläggningar av apotek och slimmar sin personalstyrka väldigt snabbt. Man har gjort en jättestor personalenkät på väldigt många apotek. Där kan man se att 55 procent av apotekspersonalen varit med om nedskärningar på personalstyrkan på sin arbetsplats. Då blir det förstås konsekvenser av det.Bristerna i arbetsmiljön drabbar inte bara dem som jobbar där och får jobba ännu mer, utan det handlar också om patientsäkerhet och konsumenter. Bland dem som arbetar med att ge råd om läkemedel - det kan vara bra att få råd när det gäller en del typer av läkemedel - anger över hälften att de inte har tid att ge bra individuella råd. Över hälften, det är illa!Andelen konsumenter som ger apoteken ett positivt betyg - apoteken har åtnjutit ett högt förtroende i Sverige, och gör i och för sig fortfarande det - har sjunkit från 95 procent före omregleringen till 77 procent i dag. Det kan vi fundera på lite. Andelen konsumenter som uppger att de fått vänta mer än 24 timmar för att få läkemedel på recept har ökat från 4 procent till 11 procent. För konsumenterna har det alltså inte alltid blivit så där jättebra. Speciellt de konsumenter som inte bara behöver nässprej - som jag skulle behöva i dag - eller Alvedon utan mer komplicerade mediciner har ibland fått vänta alldeles för länge, som jag tog upp tidigare.Den borgerliga regeringen hade en målsättning för sin politik i åtta år, känns det som när man tittar bakåt, nämligen att privatisera till varje pris i ett slags fundamentalistisk yra. Då måste man fråga sig om det blev bättre för kunderna och Sverige. Jag frågar mig ofta när jag ser på konsekvenserna av olika typer av avregleringar varför ni aldrig tillsatte långsiktiga utvärderingar för att följa utvecklingen av era reformer, som var så extremt stora. Det hade varit jättebra. Det vore intressant om någon kunde svara på det, även om klockan är jättemycket och vi känner oss övergivna i världen. Jag tycker att ni har haft ett visst tunnelseende. Alla jag känner som går på apotek får oftast vänta på sin medicin ganska länge. Därför kommer vi att rösta för vår reservation nr 2.

Fru talman! Efter detta spirituella anförande kan vi inte gå hem utan att åtminstone ha haft en dialog.Det är uppenbart att Vänsterpartiet tillhör dem som väldigt tydligt vill återförstatliga apoteksväsendet. Jag har en reflexion som jag vill delge Karin Rågsjö. Man säger att alliansregeringen omreglerade apoteksmarknaden, som varit monopoliserad, av ideologiska skäl. Men naturligtvis vill man också återförstatliga den av ideologiska skäl. Av socialistiska skäl vill man ha monopol. Socialister har en fäbless för att få fler monopol, i Karin Rågsjös fall kanske snarast så många som möjligt.Men låt oss titta på omvärlden! När vi började omreglera vår apoteksmarknad fanns det mig veterligt fyra länder som hade apoteksmonopol. Vid sidan av Sverige var det Kuba, Nordkorea och något sydamerikanskt land. Det skulle inte förvåna mig om det var Hugo Chávez land.Då får man ställa sig frågan: Är det så att de i resten av världen, som också är i behov av läkemedel, är så urbota korkade att de inte har en monopoliserad apoteksmarknad, som fungerar så mycket bättre? Kundnöjdheten är enligt Karin Rågsjö mycket bättre när man har ett monopol.Det är bättre för Sverige att ha ett monopol, men uppenbarligen är det inte bättre för andra länder. Alternativt är det så att de i resten av världen i all sin vishet inte har förstått att det som Vänsterpartiet yrkar på är bättre, att vi skulle återgå till en monopolmarknad på apoteksområdet. Det skulle vara intressant att höra Karin Rågsjös reflexioner om just den frågeställningen.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Apoteks och läkemedelsfrågorVad har avregleringen inneburit? Man skulle kunna titta på vad den inneburit för alla dem som har köpt upp apotek. Vilka stora kedjor är på marknaden i dag? Man skulle kunna göra den typen av jämförelser. Man sålde ut det billigt. De som säljer nu cashar in ganska mycket pengar. Det blev business av det som var statliga pengar.Jag tycker att man ska tänka: Var det bra service förut? Ja, jag tyckte det var det. Jag blev inte störd av att gå in på ett statligt apotek. Du verkar tycka att det är mer störande. I dag kan vi inte ta tillbaka det. Vi skulle inte ha råd med det eftersom de stora företagen, riskkapitalisterna, har köpt upp apoteken. Det blir alldeles för dyrt att köpa tillbaka dem.Man kan fundera på hur det blev för konsumenterna. Det tycker jag. Apoteken är väl till för konsumenterna och för att det ska fungera för dem som är sjuka, sjukhus och så vidare? Det har inte blivit så jättebra. Det är då jag menar, Finn, att det hade varit fantastiskt om ni hade genomfört alla dessa reformer och sedan gjort stora utvärderingar och följt varje enskild reform. Men så är det inte riktigt.Det blev inte bra för konsumenterna på alla sätt. Några gjorde väldigt stora pengar på det. Det är en grej. Visst skulle vi kunna ta tillbaka det, men vi har inte råd. Det är de stora drakarna som har köpt apoteken. Jag tycker att man ska göra en konsekvensanalys av det man gör och sedan följa upp det. Det hade varit ärligare.
Fru talman! Att Vänsterpartiet tycker illa om att folk tjänar pengar vet vi alldeles uppenbarligen. Vi kan titta på de argument som här kastas fram om att det nu har blivit sämre. Vi får nog gå tillbaka och titta lite grann. Det har gjorts och finns väldigt många pågående utredningar för att följa upp reformen. Det har man varit väldigt noga med från alliansregeringen. Jag är säker på att inte heller vänsterregeringen kommer att undvika att göra en sådan uppföljning. Låt oss avvakta och se de faktiska siffrorna.Som jag sa ger en omvärldsanalys omedelbart vid handen att en omreglerad apoteksmarknad är vad de i resten av världen föredrar och uppenbarligen klarar sig väldigt bra med. Jag tror att människorna i alla dessa länder kräver kvalitet och kundnöjdhet och uppenbarligen också får det.Det var nämligen så att vi från början hade ett helt fritt apoteksväsen, det vill säga att apotekarna var nästan autonoma. Sedan införde man ett apoteksmonopol mycket på grund av beredskapsskäl. Vi hade det kalla kriget och kände ett krav på att vi måste ha kontroll över en marknad så att vi även i riktiga kristider kan ge svenska folket möjlighet att få mediciner om vi skulle hamna i en krigssituation. Det argumentet blev tunnare och tunnare. Det var huvudargumentet för att omreglera apoteksmarknaden och likna resten av världen.Det som förespråkas från Vänsterpartiet i det här sammanhanget görs med lösa rykten om dålig kvalitet. Jag som har förmånen att förskriva en hel del läkemedel kan säga att de patienter som får mina recept inte har gett den feedback som Karin Rågsjö uppenbarligen har fått. Jag tycker att det är att backa in i framtiden att ens föreslå att återgå till en monopolmarknad på det här området. Det görs i strid mot bättre vetande om man bedömer att de i resten av världen har ett sådant vetande.
Fru talman! Om apoteken hade återförts till farmaceuterna i något slags personalkooperativ tror jag att inte ens vi hade blivit upprörda. Men nu var det inte så. Det var de stora drakarna som gick in på en marknad. Det blev big business av det hela helt enkelt. Det är det vi vänder oss mot. Hade det i stället blivit massor av småapotek där farmaceuterna tagit över i personalkooperativ hade till och med Vänsterpartiet tyckt att det kan bli riktigt bra. Men nu är det inte så.När jag beskriver siffrorna är det inte något som jag har suttit och kokat ihop framför datorn i snabb fart. Det har jag lyft fram. Om kundnöjdheten minskar beror det på någonting. Tittar man på var klustren av apotek har startat kan man jämföra glesbygd, där inte jag bor, med Stockholm, där jag bor. I Stockholm och specifikt i innerstan vimlar det av apotek med olika namn hit och dit. Ibland byter de namn, och nu för tiden heter de allt möjligt.Ska man serva ett helt land ska det också finnas en täckning för att det finns service exempelvis i glesbygd. Nu har man höjt taket för Apoteket AB att köra på lite extra, och det tycker vi är väldigt bra. Det finns inget självändamål i att staten ska äga allting. Men när man ser att saker och ting blir sämre ska man fundera på det.Kundnöjdheten minskar, och det finns de som tjänar väldigt grova pengar på det. Detta är en bransch där man helt enkelt kan göra affärer. Ni har i vanlig ordning öppnat dörren för killarna i big business att göra stora affärer. Ni sålde ut det billigt, och de säljer det nu vidare och tjänar storkovan. Jag måste säga att jag inte tycker att det känns så där superetiskt, Finn.

Fru talman! Apoteken i vårt land är en väldigt stor verksamhet. De har varje år över 110 miljoner besök av kunder. Det motsvarar ungefär 300 000 besök om dagen på ett apotek. Det är en otroligt viktig del av våra välfärdstjänster.I dag har vi i Sverige 1 350 apotek. Det är en ökning med ungefär 40 procent sedan omregleringen av apoteksmarknaden. Nya apotek har öppnats där det tidigare aldrig har funnits ett apotek. Vi vet också att det har blivit längre öppettider.Ett exempel på vikten av den ökade tillgängligheten såg jag under påskhelgen när en av mina facebookvänner skrev i viss frustration om det självklara i att det borde finnas ett öppet apotek på påskdagen när vederbörande behövde medicin efter ett getingsting, hör och häpna så här års. Apoteket på sjukhuset var stängt i den stad där hon bor. Men hon kunde snabbt få svar från sina facebookvänner och fick tips på två öppna apotek i närheten där det fanns möjlighet att få tag i den medicin hon behövde.Framför allt är det viktigt att påminna oss om hur det såg ut före apoteksomregleringen. Då hade man inte ens haft ambitionen att hitta den där medicinen där och då, eftersom man visste att det på de allra flesta orter inte fanns ett enda apotek som hade sådana öppettider att man i en sådan situation hade kunnat få tag i någon medicin när man behövde. Här i Storstockholmsområdet fanns det i hela Stockholms län ett enda apotek som hade öppet dygnet runt, på Scheelegatan mitt inne i stan. Det var inte speciellt lätt för en mamma med ett febrigt litet barn som mitt i natten behövde åka in till Stockholm med nattkollektivtrafik från förorten om hon akut behövde få tag i mediciner. I dag finns tillgängligheten mycket närmare för människor både i storstad och i glesbygd.Jag är glad att de flesta av oss i utskottet är väldigt eniga om att erfarenheterna av omregleringen hittills är positiva. Syftena med reformen har till stora delar uppnåtts. Tillgängligheten har ökat. Det är vi som representerar de flesta i oppositionen och majoriteten överens om.Utskottet tycker också att det är av stor vikt att omregleringen följs upp och utvärderas utifrån olika aspekter. Vi noterar att regeringen, genom olika myndigheter, redan har genomfört ett stort antal uppföljningar, utvärderingar och granskningar - lite tvärtemot hur det lät i debatten här nyss. Och vi ser positivt på att regeringen på olika sätt fortsätter arbetet med att ytterligare utveckla läkemedels och apoteksmarknaden.När det gäller distribution, leverans och lagerföring av läkemedel konstaterar utskottet att en rad åtgärder har vidtagits de senaste åren. Den 1 juli 2014 trädde till exempel nya regler i kraft om att förbättra tillgängligheten och tillgodose en läkemedelsförsörjning. Och för att säkerställa tillgängligheten inom systemet med periodens vara infördes en tillhandahållandeskyldighet och en relaterad sanktionsmöjlighet för Tandvårds och läkemedelsförmånsverket. Dessutom infördes en informationsskyldighet enligt vilken apoteken ska informera om var ett läkemedel finns tillgängligt ifall de inte själva kan expediera det direkt.Det är viktiga delar eftersom det är klart att varje reform kan behöva följas upp. Det sätt på vilket distributionen sker i dag, det sätt på vilket tillhandahållandet fungerar, kanske inte är det bästa. Det kanske inte är det mest effektiva. Här måste vi fortsätta ha ett öppet sinne.Att gå tillbaka, som det låter som att Vänsterpartiet vill, till en situation där vi tillsammans med Kuba och Nordkorea var de enda i världen som hade ett apoteksmonopol är dock verkligen inte vägen framåt. Vi har monopol på ett område som vi kristdemokrater gärna stöder, och det är när det gäller alkoholdistribution. Men syftet med det monopolet är just att begränsa tillgängligheten. När det gäller att patienter ska ha tillgång till det läkemedel de behöver, så enkelt och smidigt som möjligt och med rätt kompetens hos personalen som arbetar på apoteket, är det inte begränsning som är målet. Då är tillgänglighet målet. Därmed är monopol inte heller det som vi strävar efter.Ett annat viktigt område är läkemedelsgenomgångar. Den 1 september 2012 trädde Socialstyrelsens reviderade föreskrifter i kraft, med allmänna råd om läkemedelsgenomgångar. Enligt dem ska personer över 75 som har ordinerats fem eller fler läkemedel erbjudas en läkemedelsgenomgång. Den 1 oktober 2013 lanserades också ett webbaserat undervisnings och utbildningsmaterial om läkemedelsgenomgångar för äldre. Av handlingsplanen för läkemedelsstrategi framgår det att olika typer av uppföljning och undersökning för att säkerställa att man följer råden är på väg. Det är viktigt att kunna säkerställa rätt användning av läkemedel eftersom fel användning innebär en hälsorisk.De olika åtgärder som den förra regeringen föreslog för att förbättra patientsäkerheten och användningen av läkemedel är viktiga. Och det är min förhoppning att den nuvarande regeringen fullföljer det arbetet.Fru talman! Med det vill jag yrka bifall till förslaget i detta betänkande.

Fru talman! Man kan närma sig det här området på många olika sätt. Vi har hört några av dem tidigare i dag. Jag tänker också ägna en del av tiden åt just apoteksfrågan.I sådana här motionsbetänkanden finns det oftast många väldigt bra motioner. Det här betänkandet är inget undantag. Många av motionerna handlar om de problem som man har uppfattat att avregleringen av apoteksmarknaden förde med sig. En stor del av Vänsterpartiets reservationer handlar också om den problematiken.Läkemedelsfrågor har, i takt med att nya läkemedel har forskats fram, snabbt blivit en allt viktigare del av svensk hälso och sjukvård. Ett av de senaste exemplen som vi nu diskuterar på olika sätt är möjligheten att bota människor med hepatit C. Det är en fantastisk framgång som har skett under de senaste åren och som är en del av förklaringen till den ganska kraftiga ökningen av kostnaderna för läkemedel under de senaste åren. Men det ger naturligtvis samtidigt vinster i den andra änden, när folk blir friska från sådant som annars skulle ha medfört kostnader på alla möjliga sätt. Därför är en sådan här debatt jätteviktig. Även om det handlar om 39 motionsyrkanden är det viktigt att diskutera det.Det handlar alltså om tillgänglighet till läkemedel, apotek i glesbygden, apotekspersonalens kompetens, förbättrad användning av läkemedel, prissättning och upphandling av läkemedel samt tillgång till nya läkemedel. En majoritet i utskottet föreslår att riksdagen ska avslå samtliga motionsyrkanden, men huvudsakligen med motiveringen att det pågår ett arbete i form av en utredning för att uppnå det som motionärerna vill att vi ska uppnå. Mycket av det kan jag känna att vi är på väg att kunna lösa framöver.I betänkandet finns det även åtta reservationer från ledamöter som vill att riksdagen ska fatta lite andra beslut än vad majoriteten vill. Och som jag sa tidigare handlar en stor andel om de problem som uppstod den 29 april 2009 när den borgerliga regeringen avreglerade och privatiserade den svenska apoteksmarknaden. När jag tittar på när det var funderar jag på hur tiden kan gå så fort. Jag tycker att jag har debatterat det här med Finn Bengtsson och Göran Hägglund ett antal gånger, och nu får jag förmodligen ett dacapo på det.Vi menar att avregleringen innebar att man enbart av ideologiska skäl försämrade ett av världens säkraste och mest kostnadseffektiva distributionssystem för läkemedel. Det var också ett system som människor gillade. Folk tyckte om apoteket rent generellt. När man kom in och handlade där kunde man känna ett förtroende för apoteket. Det upplever jag inte på samma sätt i dag. I dag för medicinen en undanskymd tillvaro på apoteket i förhållande till många andra produkter som de har varit tvungna att börja sälja. Antalet recept har inte blivit fler. Det är fler apotek som ska dela på samma antal recept, och då är det naturligtvis svårt att få det att gå ihop.Vi har fått många fler apotek i större städer och tätorter. Men det innebär inte att det har blivit lättare att få tillgång till läkemedel. I många fall är situationen faktiskt den motsatta, precis som Karin beskrev. I går pratade jag med min äldsta dotter som bor i Tyresö och berättade att vi skulle ha den här debatten om apoteket. Då sa hon något som förvånade mig lite grann. Hon sa "Ja, vi får springa runt och leta efter medicinerna som ungarna behöver ibland. Och det är inte bara jag, utan mina kompisar säger också det." Jag förväntade mig inte just den starka reaktionen från en 40-årig tjej. Men så är det. Och jag vet att de inte är ensamma.Det finns också många apotek som fungerar väldigt bra. I Nora, som jag kommer från, har vi fortfarande ett apotek, som vi hade före avregleringen med i princip samma personal. Och det fungerar väldigt bra. Men på andra platser där det finns hur många apotek som helst undrar jag om det verkligen är nödvändigt. Har folk behov av att gå runt till alla de nya apoteken som finns?År efter år har kostnaderna för läkemedel ökat i svensk hälso och sjukvård. De är nu uppe i 26 1⁄2 miljard för de receptbelagda läkemedlen och ytterligare 9 1⁄2 miljard för de receptfria. Detta har delvis överlämnats till marknaden att lösa.Ett bra argument som användes i den stundtals heta debatt som fördes 2009 var att man aldrig skulle försöka att laga något som inte är trasigt, och det visade sig snabbt vara en helt riktig bedömning.

Fru talman! Socialutskottets betänkande 9 om apoteks och läkemedelsfrågor är ett motionsbetänkande. Det behandlar inte lika många yrkanden som det tidigare betänkandet som vi debatterade, utan det här behandlar bara 39 yrkanden, men det är ändå många.Apoteksmarknaden i Sverige har under alliansregeringens åtta år vid makten genomgått en mycket omfattande förändring. Från att ha varit en ganska hårt reglerad statlig verksamhet har apoteksmarknaden från den 1 juli 2009 fungerat som en konkurrensutsatt marknad.Avregleringen innebar att 465 av Apoteket AB:s 946 apotek skulle säljas - 331 apotek blev alltså kvar hos det statligt ägda Apoteket AB. Totalt var det fem olika aktörer som delade på de 465 apoteken, varav nästan hälften gick till det då nybildade företaget Apoteksgruppen som hade till syfte att se till att ett större antal mindre företag skulle kunna bildas.

När det gäller både volym och ekonomi dominerar gruppen smärtstillande läkemedel väldigt kraftigt den marknaden i dag.Som ni vet ska dessa läkemedel enligt lagen säljas under någon form av uppsikt och även med möjligheter till information och rådgivning. Var och en vet ju hur enkelt det är att gå in i en butik och köpa en kasse med till exempel smärtstillande läkemedel som kanske inte är så himla lämpliga. Man kan ju undra hur lämpliga dessa produkter är som rena konsumentvaror.Många av de problem som förutsågs vid avregleringen har tyvärr också visat sig bli verklighet. Konkurrensen mellan apoteken innebar exempelvis att inget apotek ville ta ansvar för mindre vanliga preparat eller hålla större lager. Möjligheterna till samordning för kundens bästa försvann med avregleringen, liksom de vinster som en samordnad upphandling innebar när det gäller den totala kostnadsbilden. Inget av detta var dock någon överraskning, utan det var väl analyserat och utrett och därför förväntade konsekvenser av avregleringen. Jag kan därför verkligen hålla med de motionärer som beskriver de omfattande problem som finns med apoteksverksamheten.Trots att handelsmarginalen höjdes ganska kraftigt för att locka privata investerare att ge sig in i apoteksbranschen hävdar apoteksbolagen i dag att det är väldigt svårt att få ekonomin att gå runt. Det finns till och med företag som säger: Varje läkemedelsförpackning som vi säljer är en förlust. Det är de andra produkterna som man lever på.Läkemedelskunderna har ibland svårt att få tag på sina läkemedel i rimlig tid. Den som på grund av sjukdom är lite disträ eller lider av minnes-, orienterings och koncentrationssvårigheter och som kanske glömmer både legitimation och pengar hemma har det i dag betydligt svårare än före avregleringen att klara av att hämta ut sin medicin. Reformen i sig har också tveklöst bidragit till ett ökat utanförskap för många. Avregleringen har inte lett till att det har blivit billigare för kunderna, tvärtom. De har förlorat många av de skalfördelar som ett samlat apotek innebar. Tillgängligheten har försämrats på en del orter i landet, även om den har förbättrats i storstäderna, och det skapar otrygghet för kunderna. Precis som föregående talare nämnde får vi ledamöter via telefonsamtal och annat ofta höra från människor som har letat länge för att hitta den utskrivna medicinen på något av de apotek som finns inom en tio mils radie.Jag vet inte om det finns en koppling mellan avregleringen och det faktum att allt fler läkemedelsbolag väljer att ta sina läkemedel ur läkemedelsförmånssystemet. Det är kanske inte direkt knutet till det, men det fenomenet har uppstått under de senaste åren. Det har drabbat en del konsumenter som inte har de outtömliga plånböckerna, som det då blir fråga om, för att få tag på sitt läkemedel.Nya apotek har framför allt tillkommit i tätbebyggda områden. Utanför de större tätorterna har en del apotek försvunnit och avstånden har på vissa håll blivit längre. Den tillgänglighet som ett samlat apoteksbolag tidigare kunde klara, alltså före avregleringen, ordnar man nu nästan lika bra men då till priset av särskilt riktade ekonomiska stöd i form av skattemedel.Att det är svårt att upprätthålla kompetensen på apoteken är ingen nyhet. Det har varit ett problem sedan länge. Naturligtvis kan man fråga sig hur bra det är att kunden nu kan köpa mediciner i ganska obegränsade mängder i dagligvaruhandeln, sådant som tidigare bara kunde köpas på apotek.

Det finns fortfarande brister som gör att det i dag är svårare att komma över sina läkemedel på en del ställen i landet.Några som fått betala ett högt pris för apoteksreformen är de anställda.

Tanken är väldigt bra, men när jag talar med företagens representanter är de mycket tydliga med att den ersättning de får för läkemedelsrådgivning inte räcker för att de ska kunna göra det med ett tillräckligt kunskapsunderlag så att kvaliteten blir den önskade. Där finns fortfarande en hel del att göra.Det finns alltså rätt mycket att göra. Det ser vi inte minst på de förslag som finns från motionärerna i det här betänkandet. Att jag trots det yrkar avslag på samtliga reservationer beror helt enkelt på att jag menar att den rödgröna regeringen är väl medveten om alla de frågor som motionärerna lyfter fram och att det redan arbetas i Regeringskansliet med att ta fram förslag till fortsatta förbättringar av apoteksverksamheten. Det sker naturligtvis i första hand för konsumenternas skull, men det finns många andra områden där det också behövs förbättringar.Jag vill som miljöpartist här lyfta fram arbetet med att minska den miljöskadliga påverkan som användningen av läkemedel har och som vi inte får glömma bort. Den ganska dramatiska ökningen av icke receptbelagda läkemedel har inneburit en ökad belastning på våra vattendrag, eftersom reningsverken inte klarar av att ta hand om de aktiva substanser som finns även i de icke receptbelagda läkemedlen.Regeringen arbetar också för att underlätta för nya läkemedel att snabbare kunna introduceras och komma ut. Det är en viktig fråga som den förra regeringen arbetade med, och vi kommer att fortsätta det arbetet till glädje för alla dem som på det sättet kan få en bättre behandling. Med tanke på allt det arbete som pågår kan jag därför inte se att det finns någon anledning för riksdagen att i det här skedet ta några initiativ.
Fru talman! Betänkandet som vi nu debatterar handlar till stor del om apoteksomregleringen med ett antal motioner från allmänna motionstiden. Det finns också några motioner gällande läkemedelsområdet.Apoteksomregleringen är en av de riktigt stora reformer som alliansregeringen genomförde. Det är också en av de absolut mest utvärderade och genomlysta förändringar som gjorts på området. Socialutskottet bad under förra mandatperioden kansliet ta fram en lista på alla de utvärderingar som hade beställts. Minnesbilden är att det var minst 20 olika utvärderingar från skilda statliga myndigheter. Bara listan med namnen på utvärderingarna fyllde två hela A4-sidor.Att i riksdagens talarstol då säga att reformen över huvud taget inte utvärderades och att det inte beställdes en enda utredning är verkligen inte sant. Tyvärr har jag inte listan med mig, men jag ska se till att Vänsterpartiets Karin Rågsjö får ta del av den. Där finns mycket bra läsning.Resultatet talar sitt tydliga språk. Låt mig göra ett axplock. Vi har fått 400 nya apotek i Sverige. Det är i dag nästan dubbelt så många apotek som har söndagsöppet. Kundnöjdheten är väldigt hög. 95 procent säger att det fungerar bra, mycket bra eller utomordentligt bra. 75 procent säger att det fungerar utomordentligt bra eller mycket bra. Det är en ökning sedan 2012. Då var den siffran 70 procent.Det sas i talarstolen att det borde varit farmaceuter som fått ta över apoteken och inte det som kallas big business, alltså storföretagen. Det finns 200 entreprenörer, farmaceuter, som i dag äger sitt apotek. Det är en enastående utveckling. Tre yrkesgrupper har fått möjlighet till anställning hos fler arbetsgivare. Det har lett till en löneutveckling för farmaceuter som varit långt mycket bättre än vad kollektivavtalen gett de senaste åren.Vi har fått en mycket snabb utveckling av näthandeln. Jag såg att den senaste veckan har ett nytt webbapotek öppnats. De erbjuder hemkörning med cykelbud inom två timmar i de städer där cykelbud finns, annars sker leverans med bud eller post.Den totala öppettiden på apoteken har ökat med 76 procent. Apoteken driver i dag på stat och landsting för att utveckla läkemedelstjänster som kan bidra till bättre läkemedelsanvändning. Vi erbjuds i dag en lång rad nya farmaceutiska tjänster.Trots allt detta är inte vänsterpartierna nöjda. Nej, det var bättre förr då vi hade ett statligt monopol. Så lyder refrängen i samtliga vänsterreservationer i betänkandet. Det gäller inte bara Vänsterpartiet, även om Miljöpartiet och Socialdemokraterna nu har modererat sin klagosång något.

Där kan jag trösta Vänsterpartiet med att de inte står ensamma på barrikaden. Sverigedemokraterna har nämligen i en motion ställt krav på ett tillkännagivande om att utreda förutsättningarna för en återreglering av apoteksmarknaden. Vi har alltså nu en skön koalition av Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, vilka förespråkar en återgång till monopolet.Vänsterpartiet har bland annat motionerat om att det statliga Apoteket AB ska ha rätt att expandera över 36 procent av marknaden. Tanken är väl att om ett statligt ägt företag ges möjlighet att expandera kommer det att slå ut alla de hemska privata alternativen. Som en ren upplysning vill jag dock nämna att den marknadsbegränsning som tidigare fanns, och som var föranledd av svensk konkurrenslagstiftning, ingenting annat, är hävd sedan den 30 april 2014. Det har till och med den socialdemokratiska sjukvårdsministern i ett skriftligt svar till Vänsterpartiet påpekat. För att vi i utskottet ska vara övertydliga har det också skrivits in i utskottsbetänkandet att denna marknadsbegränsning försvann den 30 april 2014. Skriv upp det datumet!Fru talman! Mina tankar går till en klassisk Monty Python-sketch med en död papegoja. Det kommer att bli spännande att se hur många år det ska gå från det att marknadsbegränsningen togs bort till dess Vänsterpartiet slutar att driva kravet att marknadsbegränsningen ska avskaffas.Vänsterpartiet lyfter ständigt fram problemet med att kunden inte får sina läkemedel. Skulle vi tro Vänsterpartiet är det få människor som över huvud taget kommer över de läkemedel som läkaren har ordinerat.Nyligen presenterades den hittills största och mest genomgripande undersökningen av detta. Den visar att 94,9 procent av alla kunder, inklusive de kunder som kom till apoteket och aldrig hade gjort en beställning, kunde expedieras och få sina läkemedel direkt. Av de 5 procent som inte fick sitt läkemedel fick några information om att läkemedlet fanns på ett närliggande apotek. Vanligast var dock att kunden valde att beställa läkemedlet och återkomma nästa dag.Visst kan man fråga sig varför inte 100 procent ska kunna få sitt läkemedel när de går till apoteket. Alla får ju sin mjölk och sitt bröd när de går till mataffären. Det enkla svaret är att det skulle innebära en fullständigt orimlig kostnad. Antalet läkemedel har nämligen ökat explosionsartat under de senaste åren. Den svenska läkemedelskatalogen Fass var tidigare fyra centimeter tjock; i dag är den närmare en decimeter tjock och uppdelad på tre volymer.Vänsterpartiet driver också tesen att det inte har blivit några nya apotek utanför storstan. Sanningen är en annan. Nio av SKL:s tio kommungrupper har fått fler apotek. Det län som har haft den kraftigaste ökningen i apotekstäthet är Blekinge, och det län som fortsätter att ligga i topp vad gäller apotekstäthet är Jämtland.Glesbygdskommunerna har i och för sig inte fått fler apotek, men de har inte heller fått färre. Det var 32 före omregleringen - det skedde en ganska stor nedläggning av glesbygdsapotek på 80 och 90-talen - och det är 32 i dag. Man räknade dem senast i vintras. skola, patienterna hörde till en dagis och det fanns ett enda statligt monopolapotek. Tack och lov, fru talman, att den tiden är förbi!Apoteksomregleringen var en stor förändring, och som vid alla stora förändringar och reformer fanns det behov av korrigeringar. Allt blev inte bra från början. Det var också därför som den förra regeringen och även riksdagen beslutade om ett antal förändringar i regelverket. Det finns också förslag som bereds i Regeringskansliet; det handlar om djurapotek och annat. Vem vet när de eventuellt kan komma att landa hos oss i riksdagen?Betänkandet handlar också om de ännu viktigare läkemedelsfrågorna. Här har Moderaternas Finn Bengtsson på ett föredömligt sätt redogjort för de stora utmaningar vi har på detta område. Den läkemedelsstrategi som alliansregeringen sjösatte under förra mandatperioden börjar nu bära frukt. Förhoppningen är att den ska få fortsätta att bära frukt och inte prioriteras ned av vänsterregeringen.Fru talman!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
Fru talman! Jag börjar med lite vinstsnack. Riskkapitalbolaget Segulah sålde Medstop för nästan 1,5 miljarder till konkurrenten Kronans Droghandel. Försäljningssumman var 23 miljoner per apotek, så de cashade in ganska bra. Segulah varken vill eller kan berätta hur stor vinsten blev eftersom regeringen hemligstämplade de enskilda försäljningssiffrorna. Så blev det med de pengarna.Förslaget om 24 timmars leveranstid är den enda fråga vi kommer att lyfta upp. Som jag tror att jag sa i mitt anförande är vi glada för att man tog bort etableringstaket för Apoteket AB på stämman 2014, så det kommer vi alltså inte lyfta upp.Vi tycker att 24 timmars leveranstid är utmärkt. Om jag inte får hem min medicin inom 24 timmar bör jag få den expressänd till mig så att jag slipper rusa ut igen om jag är sjuk. Det är ett utmärkt förslag. Vi är alltså inte fullt så tråkiga som på 70-talet - men det var ganska kul då också.Kundnöjdheten går inte uppåt. Man har gjort en jätteenkät som vi har tittat på. Förut var 95 procent nöjda med apoteken; i dag är det nere på 77 procent. Det har alltså dalat en aning, inte sant? Jag vet inte om vi läser samma papper.Anders W Jonsson säger att det finns en mängd utredningar, men det enda jag hör från er sida är att allt har varit utmärkt vad gäller apoteken. Riktigt så är det inte. Dels är pengarna förlorade och har gått ned i vinstfickor, dels har det inte blivit bättre för kunderna på alla sätt.
Fru talman! Jag tackar Karin Rågsjö för inlägget. Karin Rågsjö ifrågasätter att ett antal privata aktörer som har köpt apotek från staten har kunnat sälja dem vidare till en sannolikt högre penning än de köpte dem för.Det är en fantastisk utveckling som hänger samman med att dessa företag har utvecklat apoteken till att bli mer framgångsrika och kunna erbjuda ny service. Det är inte negativt, utan det är motorn i att vi i dag har en fantastisk utveckling där olika apotek erbjuder olika tjänster, ökar sina öppettider och hittar nya farmaceutiska produkter att erbjuda sina kunder. Därmed ökar de värdet i apoteken och kan anställa mer personal och, som sagt, öka öppettiderna. Det är en positiv utveckling.Jag vet dock att det är ett problem i Vänsterpartiet. Köper någon ett företag och får sälja det med förlust är det inget problem alls. Men om någon köper ett företag och vidareutvecklar det så att det blir mer värdefullt är det ett stort bekymmer för Vänsterpartiet.Det finns ett antal undersökningar om kundnöjdhet, men jag bad om den färskaste. 95 procent av deltagarna har angett att apoteken är bra, mycket bra eller utomordentligt bra. För de två i topp, det vill säga mycket bra och utomordentligt bra, har det ökat från 70 procent 2012 till 75 procent i dag. Även här är det en ökning av kundnöjdheten. Det är en fantastisk utveckling.Allt var inte bra. Det fanns saker som behövde förbättras. Men i grunden var det en mycket lyckad reform.
Fru talman! Anders W Jonsson säger med emfas att det gigantiska företaget Segulah hade utvecklat verksamheten fantastiskt när de sålde Medstop och att det är fantastiskt att de kan tjäna alla dessa pengar.Ni sålde ut apoteken, och vinstmagnaterna kammar hem pengarna. Det är utveckling för dem, men har det blivit utveckling för konsumenterna i samma grad som pengarna har åkt ned i fickorna på dessa superföretag? Det kan man fundera på.Du säger att det har varit en fantastisk utveckling för apoteken på alla sätt, speciellt i glesbygd och så vidare. Det är inte riktigt min bild. Utveckling av apotek - är det att man kan sälja smink och träffa en hudterapeut? Apotekens personal - 55 procent - berättar om en enorm nedskärning av personalstyrkan på sina arbetsplatser. Över hälften anger att de inte har tid att ge bra individuell rådgivning. Är det utveckling? Tycker du det, Anders W Jonsson? Det tycker inte jag. Jag tycker att det låter som en tillbakagång.Personalen säger att de har mindre tid för rådgivning. Är det inte rådgivning som är apotekspersonalens prio ett, inte att kolla kvinnors och mäns ansikten och ge dem ansiktsmassage? Vad tycker du, Anders?
Fru talman! Det blir så uppenbart i det här replikskiftet vilken skild syn Vänsterpartiet och Centerpartiet har på företagande.Om en företagare köper ett företag i dag och vidareutvecklar det så att det om fem eller tio år är mycket mer värt och vederbörande kan få in mer pengar när företaget säljs tycker vi att det är en bra och positiv utveckling, oavsett om det handlar om att ta över ett äldreboende, en affär eller ett apotek. Det är i grunden något positivt.I Vänsterpartiets värld ska man, om man tar över ett företag i dag, helst se till att man går med förlust när man säljer det fem eller tio år senare eller också sälja det till samma pris. Annars är det inte bra - då har man gjort en oskälig vinst.Karin Rågsjö säger att hennes känsla inte är att apotekstätheten har ökat i Blekinge, men man kan inte gå på sin känsla när det gäller apotekstätheten. Här finns hårda fakta. Sverige var ett av de absolut mest apoteksglesa länderna i Europa. Vi hade ett apotek per 10 000 invånare. Snittet i Europa låg på ett per 4 000.I dag har vi ett apotek per 8 000 invånare. Det län där apotekstätheten har ökat mest är Blekinge. Det län som fortfarande ligger i topp när det gäller apotekstäthet är Jämtland. Det är fakta. Det är bara att ta till sig och läsa in och se. Där behöver man inte gå på någon vänsterpartistisk politisk känsla, utan där kan man ta till sig de fakta som finns.Om man tittar på utvecklingen på svenska apotek ser man att farmaceuterna inte har börjat ge hudmassage. Det är en vrångbild. Det handlar om att utveckla farmaceutiska tjänster. Man kan via internet gå in och prenumerera på sina läkemedel och få rådgivning på ett helt annat sätt än tidigare. Vi har fått en öppenhet så att det blir betydligt bättre tillgänglighet. Vi ser i dag en jättespännande utveckling på apoteksmarknaden som jag hoppas får fortsätta.

Fru talman! Ni tycker kanske att jag nu, som sista talare och med åtta års heltid och fem års deltid i Apoteket AB, är part i målet och därför borde hålla tyst, men jag vill ändå säga några saker.När Apoteket AB eller Apoteksbolaget kom till 1971 ägdes alla apotek av enskilda apotekare med apoteksprivilegium. Man hade Apotekarsocieteten, som var ett slags överbyggande organisationsstruktur.Det var lätt att skapa monopol. De som hade privilegier fick bra betalt, och den fördel man såg med monopolet var en jämn läkemedelsförsörjning över riket. Det var också kalla-kriget-hänsyn - man skulle ha en god tillgänglighet för läkemedel över hela riket om det värsta skulle hända.I början hade Apoteksbolaget bra med pengar och gjorde en massa utvecklingsarbete. Men sedan, med den statliga styrningen, blev det mindre och mindre utveckling. Det fanns dock idéer i bolaget.Jag ser den perioden med apoteksbolag som ett steg på vägen till den utveckling vi har i dag. Då lades ett betydande antal apotek ned. Man kunde inte ha dem ute i landet, och man drog ned på öppethållandetiderna. Genom den ordning vi har i dag har vi fått en klar förändring där.Omregleringen var dock en väldigt stor sak att genomföra. Anders W Jonsson har redovisat det här. Det var vi medvetna om när vi tog steget 2006 - det tog ju några år innan det sjösattes - och därför skulle varje steg utvärderas.Det var inte några rosor som landade på oss i alliansregeringen vid utvärderingarna. Det var en hel del kritiska synpunkter. Vi från allianssidan men också branschen var med och klarade ut en hel del problem. Men allt är inte så lätt att klara ut. Tillgängligheten - att en vara inte finns på apoteket - är en sådan sak som står utanför våra möjligheter att påverka.Inom hela EU har apoteksrörelserna problem med att tillverkarna inte har tillräckligt mycket av de olika läkemedlen i sina lager. Där har man dragit ned, och det är något som vi måste gå vidare med i lagstiftningen. Det måste vi göra på EU-nivå.En del av de klagomål som kommer nu hänger inte ihop med omregleringen utan med företagens sätt att tillverka och lagerhålla. En del läkemedel är problematiska att tillverka. Man måste särskilja vad som är orsak till de olika problem vi ser och som vi vill åtgärda.En bra sak är att apoteken nu har en mer renodlad verksamhet. Då, 1971, fanns en rad överblivna verksamheter som ingen ville ta ansvar för, till exempel Giftinformationscentralen. Eftersom Apoteksbolaget hade hyggligt med pengar och resurser tog man över den verksamheten, men den hör inte hemma i apoteksverksamheten.Detsamma gäller läkemedelsinformationen. Socialstyrelsens läkemedelsavdelning hade inte möjlighet, utan då tog Apoteksbolaget över den. Det var likadant med statistiken. Det är verksamheter som inte hör hemma i apoteksverksamheten. Det är myndighetsutövning i långa stycken, och det har nu landat där det ska ligga. Det tycker jag att man glömmer bort väldigt ofta i den här diskussionen.Men nog sagt om apoteken - nu går jag över till läkemedelsfrågorna. Läkemedelsstrategin är något väldigt bra som sjösattes under de förra mandatperioderna. SKL finns med i bilden, och det sker en samverkan mellan staten, landstingen och kommunerna.Jag har en koppling till den europeiska läkemedelskontrollen och är ibland ute och beskriver läkemedelsstrategin. Andra länder bara gapar. Hur har ni fått till det här? Sjukvården, konsumenterna och patienterna är med i bilden.Det har givits en avsevärd peng till PRO och SPF Seniorerna för att få med användarna av läkemedlen i att bygga upp en gemensam kunskap om vad man ska tänka på när man använder moderna läkemedel. Dessa är att jämföra med kirurgens kniv. De kan göra nytta men medför också risker.Detta ska vi vara stolta över. Nästa vecka ska jag berätta om läkemedelsstrategin på ett internationellt seminarium. Siffrorna visar nu att vi börjar få en minskning av användningen av olämpliga läkemedel, till exempel bland årsrika personer.